Herr talman! Monica Green har frågat näringsministern vilka åtgärder hon avser att vidta med anledning av en av Regeringsrätten nyligen meddelad dom om tolkningen av automatspelslagen och tillståndsplikten för Internetspelverksamhet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Det kan inledningsvis noteras att de förhållanden som låg till grund för Regeringsrättens dom rörde ett så kallat Internetspelkafé och alltså inte ett vanligt Internetkafé. Regeringen är dock medveten om att reglerna om spel på automater kan vara svåra att tillämpa. Detta kan i sin tur skapa viss osäkerhet för aktörerna på marknaden och försvåra tillsynen ur ett skyddsperspektiv. Bland annat mot denna bakgrund tillsatte regeringen den nu pågående Spelutredningen som ska föreslå en långsiktigt hållbar och modern spelreglering som är mer följsam när det gäller den tekniska utvecklingen på området. Däribland omfattas sådant spel som sker via automater, datorer eller över Internet. Detta uppdrag ska redovisas senast den 15 december 2008. Regeringen avser under tiden att noga följa utvecklingen på detta komplexa område. Vad gäller frågan om datortillgänglighet är det en mycket angelägen uppgift för oss att öka möjligheterna för alla människor att kunna vara del av vårt samhälle i utveckling. Tillgång till tekniken och inte minst förmåga att tillgodogöra sig den är viktigt för att bryta utanförskap. Sverige är unikt i sitt arbete med att motverka den digitala klyftan. Enligt en ny rapport från World Internet Institute så är svensken Europas Internetanvändare nummer ett oavsett ålder. Nästan sju av tio personer i åldersgruppen 55 till 64 år använder Internet. 90 procent av Sveriges befolkning har tillgång till Internet någonstans och åtta av tio har Internet i hemmet.

Herr talman! Tack, finansministern, för svaret! Vi har varit ett framgångsrikt IT-land och en framgångsrik IT-nation. Jag skulle vilja säga att detta i mycket är tack vare den socialdemokratiska regeringen, som på ett tidigt stadium har sett till att vi har byggt ut nätet och också genomförde en hem-pc-reform, som gjorde att människor hade möjlighet att skaffa sig en dator i hemmet. Den möjligheten har den borgerliga regeringen nu tagit bort. Därför vet vi inte om vi även fortsättningsvis kommer att vara en ledande IT-nation. Vi får se hur det blir framöver. Anders Borg tycker att det är bra att åtta av tio har tillgång till dator i hemmet. Jag skulle inte vara nöjd med det om jag vore finansminister. Jag är inte nöjd med det nu heller, och jag tycker inte att man kan vara nöjd förrän alla som vill ha en dator verkligen har en dator i hemmet, oavsett om problemet är ekonomiska villkor eller att utbyggnaden inte är tillräcklig. Min ena fråga handlade ju om det. Jag tycker att regeringen är omodern och försöker backa in i framtiden och inte se de nya utmaningarna som det innebär att leva i ett e-samhälle och ett Internetsamhälle där alla måste ha tillgång till dator. Den andra frågan gällde Internetkaféer. Nu väljer Anders Borg att skilja mellan Internetkaféer och Internetspelkaféer. Jag undrar hur man kan skilja på dem? Kontrollerar man dem på något sätt? För mig var det en nyhet att man gör en sådan skillnad. Om man nu har spel på Internetkaféerna, vilket jag tror att de flesta har, för jag tror inte att de har skaffat sig filter som filtrerar bort de spelsidor som finns på Internet - men det är möjligt att Anders Borg har en annan uppfattning - står landets samtliga Internetkaféer inför en ansökningsavgift om 2 000 kronor per dator. Det är många Internetkaféer - och antagligen också Internetspelkaféer - som har väldigt många datorer. Avgiften kan slå hårt mot landsbygden och mot olika stadsdelar där man inte har råd att ha kvar sådana här kaféer. Jag vill också fråga hur det blir med biblioteken. Kommer också biblioteken att få betala en sådan här kontrollavgift per dator? I så fall är det ytterligare ett steg mot det omoderna samhället. De som i dag inte har tillgång till Internet - och det är ju ganska många: två av tio innebär kanske 1,7 miljoner i landet - kan i dag vända sig till bibliotek och Internetkaféer. Om biblioteken och Internetkaféerna i framtiden ska betala dessa avgifter kan det slå hårt, kanske mot biblioteksfilialer och andra ställen dit invandrargrupper och andra som inte har tillgång till Internet i hemmet har vänt sig. Nästa fråga handlar om hur man ska kunna skydda sig om man inte tar ut kontrollavgift. Skulle man kunna tänka sig att man har ett filter i stället, till exempel som man gör när det gäller porrsidor? Man skaffar filter mot porrsidor och mot illegala spelsidor.
Herr talman! Det är naturligtvis många faktorer som gör att Sverige är ett framstående IT-land. Jag kommer ihåg när vi hade en borgerlig regering här i Sverige. Jag jobbade på Statsrådsberedningen, och vi tog fram underlag för den första Internetpolitiken som då lades fram. Jag tror inte att allt gott i Sverige skapades av borgerliga regeringar, och jag tror inte att allt ont i Sverige skapades av socialdemokratiska regeringar. Jag tror att det finns många skäl till att vi har en väl fungerande och djupt förankrad teknologisk kultur i Sverige. Det handlar om vår kultur. Det har djupa rötter att vi ser positivt på teknik och utveckling. Det har naturligtvis att göra med vår goda utbildningsnivå och att de som har sämst utbildning i Sverige ofta har en relativt god utbildning. Det har med vår ingenjörskultur i företagen att göra, att vi har haft en stark tradition av att utveckla produkter och att arbeta i en teknikorienterad industri. Allt det är positivt och bra. Jag är övertygad om att det också kommer att gälla framöver, inte minst eftersom regeringen nu storsatsar på att förstärka utbildningen för dem som är lite yngre samtidigt som vi gör en storsatsning på forskning och utveckling. När det sedan gäller spel och Internet tycker jag att man måste få ha lite delad hållning. Vi har till exempel sagt nej till Svenska Spels ansökan om att få utvidga sin verksamhet med så kallade stations , att få ställa ut spelmaskiner i många av Sveriges affärscentrum för att locka ungdomar att spela på olika spelsajter. Det har vi gjort därför att det finns en koppling till ett skadligt och farligt spelande och Internet. Inte minst när det gäller nätpoker är det uppenbart att det finns risker för beroende. Det är en omedelbar återkoppling av vinster och en risk att man uppfattar det som att det är ett kompetensspel. Samtidigt finns det naturligtvis ett harmlöst spelande. Internetspelande är det naturligtvis också när mina barn spelar Pingu, och den lilla pingvinen skuttar runt på isflaken. Detta kan man naturligtvis också göra på Internet. Det blir ju inte skadligare av att man gör det på ett Internetkafé än att man gör det hemmavid eller på förskolan. Det är klart att det är lite märkligt att vi ska ha en offentlig reglering av huruvida man på ett Internetkafé spelar Pingu, men nu är ordningen sådan. Vi har fått den här domen från Örebro tingsrätt. Då gäller att den utredning som har ansvar för detta ska se över frågeställningen, och man får se vad vi ska göra för gränsdragningar. Det faktum att det blir avgifter sammanhänger med att Lotteriinspektionen har ett tillsynsansvar, att vi har en avgiftsförordning i Sverige. Det ska i princip styras av de normala faktorer som spelar in vid avgiftssättning. Sedan har Monica Green och jag inte en identisk uppfattning i synen på avdragsrätt och förmånsvärde när det gäller hem-pc. Jag tror att det var en bra och viktig reform när det gällde att få upp Internetanvändandet i Sverige. Att betala för att människor har en löneförmån i termer av att uppdatera sina datorer tror jag att vi ska vara lite försiktiga med. Jag tror att vi ska ha ett system där vi beskattar inkomster. Man ska göra avdrag för inkomstens förvärvande. Och vi ska undvika så många krångliga skatteregler som möjligt. Då vårdar vi vårt skattesystem och får in våra skatteintäkter. Det gör att vi kan undvika att ha alltför höga skattesatser.
Herr talman! Ja, det sade den finansminister som just nu ska införa olika skatter och olika moms på en och samma arbetsplats, som ska krångla till skattesatserna för arbetsgivare. Den finansministern stod alldeles nyss och sade att vi inte ska ha det så krångligt. Det är samma minister som nu krånglar till det för arbetsgivare. Okej. Anders Borg kommer ihåg den förra borgerliga regeringen. Det gör jag med. 500 procents ränta - vem glömmer det och det som vi försatte oss i då? Jag återkommer till min fråga. Den gällde om man skulle kunna ha ett filter i stället för de här tillstånden, de här avgifterna, som kan stänga ute både bibliotek och Internetkaféer och minska möjligheten för människor som inte har IT i hemmet - den möjligheten kommer att minska i framtiden om det kommer att bli så här. Kan det i stället vara möjligt att sätta upp filter, att man bestämmer sig för att stänga ute till exempel Unibet och otillåtna spelsidor? Det finns ju faktiskt illegala spelbolag på Internet. Anders Borg menar väl ändå inte att det är dem som de här Internetspelkaféerna ska begära tillstånd för? De är ju olagliga. De har inte tillstånd att finnas i det här landet. Ändå finns de på Internetsidorna, och ändå tillåts de att göra reklam både i tv och i tidningar i dag. Det tycker jag motsäger mycket av det som Anders Borg nyligen pläderade för. Det här blir ju motstridiga uppgifter. Anders Borg säger att bland annat den höga utbildningsnivån gör att vi har kommit långt när det gäller IT-mognaden. Det stämmer nog i mångt och mycket. Det kan jag hålla med om. Men då är det ju synd att man tar bort möjligheter för människor som har varit arbetslösa att läsa vidare på komvux eller att skaffa sig en arbetsmarknadsutbildning som just inriktar sig på IT och kanske framtidens jobb som till stor del finns inom IT-världen. När det gäller hem-pc-reformen delar jag inte alls Anders Borgs uppfattning, att det är bra att ta bort den. Det här kommer att stänga ute dem som i dag inte har denna möjlighet. En dator kan bli gammal. Vi vet i den här snabba världen att man måste uppdatera sig hela tiden. Då stänger man ute ett antal grupper än mer från de nya moderna sätten att kommunicera. Jag tycker fortfarande att den borgerliga regeringen är gammaldags och omodern. Man försöker lösa framtidens problem med gamla lösningar. Det var till och med en skolminister som satt i tv och sade: Det är ingen idé att gå ut på Internet och kolla om barnen mobbar varandra, utan det är en bisak. Den nuvarande regeringen är inte insatt i de här frågorna och förstår inte att det är där som människor vill mötas. Det är där som vi måste se till att underlätta men också finnas och sätta gränser. Det är på det sättet som vi ska möta framtiden inte genom att försöka hindra de här biblioteksfilialerna eller Internetkaféerna med höga avgifter så att de inte har råd att fortsätta. Min fråga var: Går det att sätta upp filter?
Herr talman! Jag tror att det vida överstiger min pedagogiska förmåga att övertyga Monica Green om att den här regeringen är modern och framtidsinriktad. Det tror jag också delvis sammanhänger med våra olika ideologiska utgångspunkter. Så just på den punkten tror jag att jag får sträcka vapen. Det är klart att skälet till att vi vill införa skatteregler för vissa hushållstjänster och för vissa delar av servicesektorn har med sysselsättningen att göra. Där har vi olika grundläggande syn. Vi menar att Socialdemokraternas politik har skattat ut väldigt många jobb ur svensk ekonomi och att vi nu ser jobben komma. Där har vi olika syn, så det tror jag lämpar sig bättre för en annan debatt kring den generella sysselsättningspolitiken. När det gäller Internetspelkaféer och Internetkaféer är problemet i det här sammanhanget, om jag har förstått det hela rätt, att vi inte ens kan göra en distinktion mellan att någon går in på en spelsida på Internet och låter den lilla Pingu skutta mellan isflaken eller om någon kopplar upp sig på en illegal eller en legal spelsida. Vi ska komma ihåg att Svenska Spel bedriver en mycket aggressiv verksamhet för att få människor att spela på Internet. Där har vi en oklarhet i lagstiftningen. Jag tror att det är väldigt bra att Spelutredningen får reda ut om vi ska göra distinktioner mellan det ena och det andra. Jag vill inte här sätta ned en fot och säga att vi inte ska ha någon som helst reglering av Internetspel därför att det finns andra sociala problem med Internetspel som det kan finnas skäl att ha en viss tillsyn över. Vi har inte minst många unga människor. Jag ska inte säga att de blir beroende, men de har åtminstone ett beroendeliknande förhållande till spelande, även till ett normalt spelande som inte har kopplingar till vinster och pengar. Det är ett mer, så att säga, icke-pekuniärt Internetspelande. Sedan har vi olika syn på utbildningsfrågorna. Om detta råder det inte heller något tvivel. Jag är övertygad om att vår skolminister med läsa-räkna-skriva-reformer och satsningar på matematik och en förstärkt pedagogisk förskola och mer av nationella prov och betyg kommer att göra en utmärkt insats för att höja den generella kunskapsnivån och därmed också förstärka människors möjligheter att ta till sig teknik och utveckla sig. Där har vi i grunden olika syn. Vi vill bygga från grunden med ett väl fungerande utbildningssystem för alla. Socialdemokraterna tenderar att betona att man ska hitta vägar att reparera de problem som uppstår för att man har ett dåligt system i början. Det är en annan debatt. Jag återkommer gärna i en diskussion kring hur vi ska se på automatspel och Internet, men jag gör gärna det när vi har sett spellagsutredningen så att vi har en grund för att se hur vi bör reglera Internetspelandet och hur vi framför allt bör reglera spelandet så att vi motverkar de sociala kostnader som är förknippade med spelberoende.
Herr talman! Jag märker att Anders Borg också kommer in på andra frågor, men det är väl för att IT är en sådan framtidsfråga som berör alla områden. Anders Borg försöker påskina att det blir nya jobb med den nya regeringen. Då kan jag påminna om att det senaste året när sossarna var i regeringsmakt tillkom 153 000 nya jobb. Med ert första år tillkom 83 000 nya jobb. Bara där är det en jättestor skillnad. Dessutom noterar jag att Anders Borg är nöjd med att 20 procent av befolkningen lämnas utanför, att vi lämnar dem bakom oss. Det är ungefär lika mycket som hela Stockholms kommuns invånare. Alla dem ska vi lämna bakom oss. De ska inte vara med i vårt framtida IT-samhälle. Jag tycker att det är allvarligt om man ställer sig och är nöjd med det tillståndet. Jag tycker att man ska vara offensiv och se till att alla får tillgång. Jag tycker också att vi ska vara med där, att vi ska finnas i de nya världarna och att vi kanske ska sätta regler inne i Internet, kanske göra filter som man gör på vissa ställen med porrfilter. Man kanske också kan göra filter när det gäller de otillåtna spelbolag som faktiskt härjar i vårt land. Det borde vi kunna göra gemensam sak för. Jag är fullständigt med på att vi ska bygga från grunden och att vi ska ha ett samhälle för alla. Alla ska få chansen. Man ska inte stämplas i tidig ålder för att man inte är tillräckligt bra: Vi stämplar bort dig. Du får ett lägre betyg. Så får man ett sämre självförtroende och så vidare. Jag tror att man ska bygga från grunden när det gäller skolan och IT-kunskapen. Men man ska också ge chansen för människor som inte har haft den möjligheten och kanske inte hade det alldeles lätt för sig i sin ungdom. Man ska få en chans till, en chans till och en chans till. Det är det som är skillnaden, Anders Borg.
Herr talman! Jag tror att det blir delvis en generell diskussion, eftersom Monica Green reser många generella frågor. Jag kan bara konstatera att utanförskapet nu det senaste året har minskat med 165 000, och det är vi naturligtvis väldigt glada för. Men jag är övertygad om att Monica Green har rätt i att det krävs en lång borgerlig regeringsperiod för att vi ska komma ned till ett utanförskap som ligger väl under 20 procent av befolkningen. Jag tror att det mycket väl kan röra sig om två tre mandatperioder innan vi har återställt full sysselsättning. Låt mig ändå återkomma till diskussionen här för dagen och Internetspel. Jag tror att vi måste hitta en ny och modern reglering av Internetspelandet. Det är absurt att vi har en lagstiftning som inte förmår göra en distinktion mellan Pingu som hoppar mellan isflak och att vi kan spela bort betydande summor i ett beroendeliknande pokerspelande till exempel. Jag tycker också att vi måste ha en realistisk syn. Jag tror att väldigt många svenskar i dag använder Svenska Spels sajter för att spela på ett sätt som inte heller är bra. Om vi kan hitta gemensamma normer kring spelpolitiken för att bekämpa spelmissbruk skulle jag vara den första att välkomna det.